Fru talman! Eva-Lena Jansson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att det nya ID-kortssystemet ska bli icke-diskriminerande, verka för att kommunernas introduktionsenheter får arbeta med sitt huvuduppdrag, vidta åtgärder för att ett nytt ID-kortsutfärdande finns på plats redan i januari 2009 samt frånta bankerna rätten att utfärda ID-kort. Det är ett vitalt samhällsintresse att personer som bor i Sverige har tillgång till ID-kort för att till exempel kunna utföra bankärenden. Regeringen har gjort en samlad bedömning av olika lösningar och kommit fram till att det inte är lämpligt att ge polisen uppdraget att utfärda dessa ID-kort då kärnverksamheten, brottsbekämpning, ska prioriteras. Regeringen har därför valt att ge Skatteverket i uppdrag att utfärda ID-kort till personer som är folkbokförda i Sverige. Vad gäller den första frågan kan jag glädja Eva-Lena Jansson med att det nya ID-kortet för folkbokförda är icke-diskriminerande. ID-korten kan utfärdas till alla, oavsett medborgarskap, under förutsättning att personen är folkbokförd i Sverige. Jag delar Eva-Lena Janssons uppfattning om att det är viktigt att kommunernas introduktionsenheter koncentrerar sig på sitt huvuduppdrag, att introducera nyanlända till det svenska samhället. Vad gäller svårigheterna att få ID-kort har olika kommuner haft olika lösningar på problemet. Från och med den 1 juni 2009 finns det ett ID-kort som nyanlända invandrare kan ansöka om. Eva-Lena Jansson önskar att det nya ID-kortet ska finnas tillgängligt redan i januari. För att säkra en rättssäker och fungerande lösning på problemet har det inte varit möjligt att införa det nya ID-kortet snabbare. Jag är glad över att en lösning finns på plats från den 1 juni 2009. Slutligen frågar Eva-Lena Jansson om jag kommer att verka för att frånta bankerna rätten att utfärda ID-kort. Jag är något förvånad över frågan. Jag ser inte hur situationen skulle förbättras för dem som i dag har svårt att få ID-handlingar genom att bankerna fråntas rätten att utfärda ID-kort. Mitt svar på denna fråga är således nej.
Fru talman! Tack för svaret, Nyamko Sabuni! Den här frågan har jag och Nyamko Sabuni debatterat ett antal gånger. Redan när jag kom in i riksdagen hösten 2006 väckte jag en motion i den här frågan. Just ID-kort för utländska medborgare är en jätteviktig fråga att lösa. I min hemkommun Örebro, som jag har beskrivit i den här interpellationen, får kommunens introduktionsenhet ägna sig åt att göra ärenden tillsammans med utländska medborgare som i dag inte kan få ID-kort därför att de inte kan styrka sin identitet på det sätt som krävs för att kunna få ut ett ID-kort från bankerna. Man har hamnat i en sorts moment 22. Min sista fråga, om integrationsministern är beredd att frånta banken rätten att utfärda ID-kort, handlar om att man har väldigt olika tillämpning av de här reglerna i olika kommuner. I Örebro kommun, till exempel, är det jättesvårt att få ID-kort hos bankerna. Swedbank utfärdar till exempel inte ID-kort. I flera andra kommuner utfärdar man inte ID-kort alls på en del banker. Däremot räcker det att åka till Västerås. Samma medborgare som inte får ID-kort i Örebro hos till exempel Nordea kan, om jag har förstått det rätt, få det från Nordea i Västerås - därav min fråga. Om man nu ska ha banker som utfärdar ID-kort och har möjligheten att göra det - i många andra länder är det en myndighet som utfärdar det - borde det vara bra att också tillämpa samma regler. Det är jättebra att statsrådet säger att det nya ID-kortet ska vara icke-diskriminerande, för det framgick inte i den budget som föreslogs där Skatteverket skulle få det här uppdraget. Där stod det att det i huvudsak skulle utfärdas till utländska medborgare folkbokförda i Sverige, inte svenska medborgare. Då utgår jag från att det som står här är korrekt. Att jag tar upp frågan om polisen beror ju på att regeringens egen utredning föreslog att polisen skulle få det här uppdraget. Det skulle nämligen bli billigare för samhället och framför allt mer rättssäkert. Det blir konstigt när man frångår det förslag som den egna utredningen har tagit fram. Jag är jätteförvånad. Utredningen presenterade sitt förslag redan i december 2007. Vi hade alltså kunnat ha ett ID-kort redan från förra året hos polisen. Polisen utfärdar nämligen redan i dag nationella ID-kort och pass. Man har redan organisationen och systemen för att kunna klara av det här. Man hade, som sagt, kunnat ha den här organisationen i gång tidigare. Nu är det inte Socialdemokraterna som sitter i regeringsställning, utan nu är det de borgerliga partierna, därav den här hanteringen, får jag väl anta. Det är jättebra om statsrådet kommer att se till att kommunernas introduktionsenheter får arbeta med sitt huvuduppdrag. För det kan väl ändå inte vara meningen att de till exempel ska gå fram och tillbaka till banker för att hjälpa de här medborgarna att ta ut pengar, betala räkningar och så vidare? Min fråga är: Vad gör statsrådet åt frågan? Det här ID-kortet, som statsrådet hänvisar till, kommer ju inte att vara i bruk förrän tidigast i juni 2009. Vad ska kommunens introduktionsenhet göra fram till dess? Och vad ska de medborgare som bor i Sverige göra fram till dess? De kan ju inte skaffa sig ett ID-kort och kan därmed inte lösa de här frågorna. Det vill jag i alla fall få ett svar på.
Fru talman! Ja, i utredningen fanns det ett förslag om att polisen skulle kunna utfärda de här korten. Men jag måste ärligt talat säga: För mig spelar det ingen roll vilken myndighet som utfärdar de här korten. Huvudsaken är att de invånare i Sverige som i dag inte kan legitimera sig ska kunna göra det. Då spelar det ingen roll om det är polisen eller skattemyndigheten. Nu har skattemyndigheten tagit på sig denna uppgift, och de ska se till att man kan utfärda ID-korten från den 1 juni 2009. Jag förstår att många människor har haft problem, men det handlar också om rättssäkerheten. Vi kan inte utfärda ID-kort vars säkerhet vi inte kan garantera, för då kommer man inte heller att kunna använda dem på ett bra sätt i de instanser där man behöver använda dem. Om man då vill göra bankärenden kommer bankerna inte att godkänna de ID-korten om de inte får en garanti för att de här ID-korten är rättssäkra. Och för att kunna garantera det tar det tid för skattemyndigheten att faktiskt rigga upp ett system som är rättssäkert innan man kan börja utfärda korten. Att det i uppdraget till skattemyndigheten står vilken grupp av individer som främst kommer att ansöka om dessa kort är inga konstigheter. De som är svenska medborgare kommer ju att fortsätta att kunna ansöka hos polisen. De nyanlända kan däremot bara ansöka hos skattemyndigheten. Men vi har alla rätt att ansöka hos skattemyndigheten. Det är ingen som behöver vända sig till polisen längre när skattemyndigheten börjar utfärda de här korten. Det är därför som det står som det gör i uppdraget. Eva-Lena skulle, som sagt, önska att detta kunde ske redan den 1 januari. Jag är glad över att det sker den 1 juni. När det gäller dem som har problem kommer vi tyvärr att få fortsätta att lösa de här problemen på samma sätt som man har gjort under de senaste månaderna. En del kan identifiera sig med hjälp av passen från hemlandet och ett utdrag från folkbokföringen. Andra kan få hjälp om de har en bank i sitt forna hemland som kan vara garanten gentemot de svenska bankerna här i Sverige. På det sättet kan man få ID-kortet. En annan kategori får, som sagt, hjälp av kommunerna. Jag tror att det är bra att man lokalt försöker hitta så många lösningar som möjligt för att se till att också de här individerna kan få den samhällsservice de behöver och som de inte skulle kunna få om inte någon kan legitimera dem. Men det betyder i sin tur inte att vi ska utfärda korten för snabbt, så att de inte är rättssäkra. Då kommer vi bara att skjuta fram problemet. Från och med den 1 juni finns det rättssäkra ID-kort också för dem som inte är svenska medborgare. Därmed kan också de ha tillgång till all samhällsservice på lika villkor som för oss andra. Det tycker jag är det viktigaste och grundläggande här.
Fru talman! Jag fick inte svar på hur integrationsministern tänker verka för att kommunernas introduktionsenheter ska få arbeta med sitt huvuduppdrag, nämligen att introducera nyanlända flyktingar och invandrare på den svenska arbetsmarknaden och i samhället. Det kan inte vara så att kommunerna ska avsätta en stor del av sin ekonomi för att göra ärenden som vi andra sköter utanför arbetstid. Det kan inte vara deras huvuduppgift. Visserligen kan det vara en del i att visa hur man går till väga när man går till banken och posten och så vidare. Men det kan inte vara meningen att man ska utfärda de här sysslorna varje vecka året runt. Första gången jag tog upp den här frågan med Nyamko Sabuni var i mars 2007. Då utlovades det en skyndsam utredning för att komma åt det här problemet. Det var i mars 2007, och nu får vi förhoppningsvis ett ID-kort sommaren 2009. Varför får vi det sommaren 2009? Jo, för att vi har tagit upp att vi har ett EU-val i juni. Eftersom det krävs att man ska kunna legitimera sig kommer många av de EU-medborgare som vill gå och rösta kanske att krävas på legitimation. Och så har de ingen legitimation därför att de inte kan få ut ett ID-kort. Jag tycker att den här frågan har varit viktig. Jag konstaterar att statsrådet säger att det för henne inte spelar någon roll vilken myndighet som utfärdar det. Men utredningen gjorde en bedömning. Man ställde frågan: Är Migrationsverket en lämplig utfärdare av ID-kort? Nej. Det var både för och nackdelar, men svaret var i princip nej. Är skattemyndigheten lämplig? Ja, det fanns fördelar, men det fanns också nackdelar. Är polisen lämplig? Ja, sade utredaren, därför att då blir det rättssäkert. Det kommer att kosta minst. Dessutom har man redan i dag ett system, precis som Nyamko Sabuni berättade om. Man utfärdar nationella ID-kort. Man utfärdar pass. Polisen sade själv: Vi kan göra det här och klarar av uppdraget utan att det kostar någonting extra, för vi har redan systemet. De här bankerna och även tidigare Svensk Kassaservice ändrade ju reglerna när det gällde utfärdande av ID-kort för att man var bekymrad över att det fanns människor som faktiskt försökte förfalska ID-korten, skaffa sig ett ID-kort som inte stämde med den personliga identiteten. Vem skulle gå till polisen och försöka få ut ett falskt ID-kort? Redan där hör vi hur mer rättssäkert det skulle vara. Därför hade jag tyckt att det hade varit mycket smartare att polisen hade fått det. Men jag förstod att det var polisen själv som inte ville ha det. Man kan välja som regering att säga att det är lämpligast, därför att det har deras egen utredning kommit fram till. Det är mer rättssäkert och mer ekonomiskt försvarbart. Vi behöver inte lägga en massa extra pengar på Skatteverket som faktiskt har andra uppgifter att syssla med. Jag vill i alla fall att statsrådet här och nu berättar vad hon tänker göra för de kommuner som just nu får jobba med andra saker än introduktion av nyanlända invandrare.
Fru talman! Jag kommer att fortsätta att tacka de kommuner som tar sitt ansvar i introduktionsprogrammen att hjälpa de individer som de har ansvar för att introducera i samhället. Just nu råkar ett av de problem som möter de nyanlända vara att de inte kan få tillgång till ID-kort. Men då är det väl bra att kommunerna kan hantera det. Vi jobbar så skyndsamt som vi kan för att de ska kunna få tillgång till ID-kort. Eva-Lena Jansson känner till hur vårt demokratiska system fungerar. När man ser problem utreder man dem. Efter utredning skickar man ut betänkandet på remiss. Efter remissen bereder man betänkandet i Regeringskansliet och fattar beslut om hur man vill se den framtida lagen. Efter det ser man till att det finns rätt myndighet för att utföra uppgiften. Den processen tar tid. Värre än så är det inte. Visst finns det utredningar som kan göras på mycket kortare tid. Men det här är en viktig fråga. Det handlar också om landets säkerhet. Därför får det ta den tid det tar. Jag är tacksam för varje kommun som ser till att hjälpa sina nya invånare med att få tillgång till den service de behöver och som de inte skulle få tillgång till utan ID-kort. Det är väl inget fel. Det är väl en del av kärnuppdraget att se till att det ska fungera för invånarna i kommunen. Rättssäkerheten kommer att garanteras. Det finns inget som säger att bara för att det är skattemyndigheten som utfärdar ID-korten så blir det ingen rättssäkerhet. Allting handlar om rättssäkerheten. Annars kunde vi ha givit uppdragit till vem som helst. Vi menar att skattemyndigheten är rätt myndighet, inte polisen. Det är klart att det kanske hade kunnat gå lite fortare för polisen eftersom de har en hel del redan riggat på plats med de nationella ID-korten. Men nu valde vi att lägga denna uppgift på skattemyndigheten så att polisen kan fokusera på sitt kärnuppdrag så mycket som möjligt. Jag förstår inte varför vi diskuterar vilken myndighet det ska vara, att det ska vara viktigt i den här processen. Det viktiga är väl att invånarna får tillgång till sina ID-kort. Det får de från den 1 juni. Från den 1 juni kan man ansöka och därmed också rösta i parlamentsvalet. Jag hoppas att personerna kan hitta till skattemyndigheten och få sina ID-kort så att de kan få delta i parlamentsvalet. Det fanns också i beräkningen av när detta måste ske. Vi påskyndar processen väldigt mycket just nu. Trots att vi kräver hög säkerhet kräver vi att man ska jobba så fort som möjligt för att invånarna ska få tillgång till ID-korten. Vi kan inte slarva, men vi påskyndar det så mycket som möjligt, Eva-Lena Jansson. Det hade inte kunnat gå så väldigt mycket snabbare än det gör nu, oavsett regering.
Fru talman! Vi pratar om en regering som försämrat a-kassan och haft lagförslag som var ute på remiss mindre än tre veckor. Vi har haft lagförslag där man har försämrat sjukförsäkringen. Människor kommer att gå ut och bli utförsäkrade från den 1 januari utan att få minsta ersättning. Och vi pratar om att man inte kan genomföra saker på mindre än två års tid. Det är helt fel, skulle jag vilja säga. Den här regeringen har genomfört massor med lagförslag. Många av dem tycker jag har varit ganska dåliga och dåligt utredda. Regeringens egen utredning som jobbade i nästan åtta månader kom fram till att polisen skulle vara det billigaste och mest rättssäkra. Den hade kunnat ha det här på plats redan sommaren 2008. Statsrådet säger att det inte spelar någon roll. Det är klart att det har betydelse. Det har haft jättestor betydelse för massor med kommuner där man har fått syssla med andra saker. När jag frågar om hon är beredd att verka för att kommunernas introduktionsenheter ska få arbeta med sitt huvuduppdrag och inte gå post och bankärenden, inte följa med människor som ska hyra videofilmer, inte sitta på olika ställen för att identifiera människor som inte har ett eget ID-kort svarar statsrådet att hon är jättetacksam. Jag förstår att hon är tacksam, eftersom regeringen inte har lyckats lösa frågan. Men det var inte kommunernas huvuduppdrag att gå med de här personerna och göra de ärendena. I så fall ska kommunerna ha extrapengar. Var är de i så fall? Jag har inte sett dem. Jag är glad att vi får ett ID-kort, men det borde ha kommit mycket tidigare, fru talman.
Fru talman! Det var en väldigt bra avslutning. Eva-Lena Jansson är glad att vi får ett ID-kort. Det är det vi får. Därmed har vi hittat en lösning på detta problem.